Herr talman! Eftersom både jag och Grethe Lundblad har varit med i förhandlingssammanhang när det gäller jordbrukspriserna, inte bara det senaste året utan även tidigare, vet vi att det inte är bara under den borgerliga regeringens tillvaro som vi har haft kostnadsökningar och problem beträffande kostnadstäckningar för jordbruket. Sedan rätt många år tillbaka har situationen varit ungefär densamma.

Herr talman! Jag lyssnade till Grethe Lundblads första inlägg och hade då anledning att ge henne en rad komplimanger för hennes samförståndston. Sedan har debatten emellertid börjat urarta litet, och det ger mig anledning att säga att jag alltjämt tror att de som försöker hämta några poäng genom att jaga jordbrukare spekulerar fel. Det finns faktiskt en mycket stor och fin samförståndsvilja i vårt land om hur vi skall ha det med vårt jordbruk. Låt mig få precisera denna debatt något. Det har förts ett resonemang om att kapitalvinster skulle få prioritering inför kommande förhandlingar. Frågan om kapitalvinster föll i riksdagen den 16 december 1977. Normalt brukar vi använda riksdagsbeslut som bakgrund för principer vid förhandlingar. Detta skedde dessutom med en kraftig majoritet — inte bara med en rösts eller med lottens hjälp utan med 11 rösters övervikt. Detta beslut gäller för avtalsförhandlingarna framöver. Att sedan jordbrukets förhandlingsdelegation denna gång av hänsyn till det samhällsekonomiska läget gav efter på en bit, tycker jag inte att vi skall klandra. Jag tycker att det är felaktigt att göra de här hårda påhoppen just för den attityden, som jag i mitt tidigare inlägg välkomnade. Detta om kapitalvinsterna. Oswald Söderqvist förvånar sig över att jordbrukare har 30 000 i inkomst, och han framställer denna inkomst som en stor favör och ett privilegium. Jag kan försäkra Oswald Söderqvist att det finns många jordbrukare för vilka den faktiska inkomsten är 30 000 hur man än i likhet med Oswald Söderqvist vill räkna och hur man än vill pådyvla dem privilegierade rättigheter när det gäller avdrag. Jag försäkrar Oswald Söderqvist att de inte upplever det som ett privilegium att faktiskt ha en inkomst på 30 000. Jag känner många som har det. Men, ropar Grethe Lundblad och Oswald Söderqvist, matpriserna skall sänkas, de måste sänkas! Det är lätt att utropa det, men låt mig då hänvisa till de uppgifter jag lämnade i mitt tidigare inlägg: jordbruksprisernas andel av matpriserna rör sig om tre fyra öre per krona av den svenske medborgarens inkomst. Tycker ni att matpriserna är för höga och att de skall sänkas, så har ni rätt att ha den uppfattningen, men när det gäller jordbrukarnas priser finns det inte mycket att hämta — de tre fyra örena är inte mycket att ta av. Men menar ni att alla de människor som arbetar med transport och förädling, i butiken osv. skall ha mindre betalt, då bör ni säga det. Jag tycker inte att de skall ha mindre betalt. Det är ju en rad faktorer som sammantaget gör att maten kostar pengar, och skall ni göra en sänkning genom att ta enbart av jordbrukarandelen, då blir det en väldigt blygsam sänkning. Där finns nämligen inte mycket att ta.
Herr talman! Jag återkommer till resonemanget om taxerad inkomst och sådant, och jag vill fråga: Varför är den taxerade inkomsten så låg för jordbrukare och andra jämförbara grupper? Det gäller ju här inte bara jordbrukare, utan vi har exempel på andra grupper som också kommer ner i inkomster som ligger under det nämnda beloppet 30 000 kr. ja, t.o.m. ända ner mot noll, och de lever trots det ett oerhört flott liv i det här samhället. Att inkomsten är så låg för dessa grupper beror på det jag talade om här tidigare, nämligen att de utnyttjar alla möjligheter som finns i skattesystemet för att bringa ner sin inkomst till denna behagligt låga nivå. De har förmåner som de kan utnyttja, och på det sättet kommer de ner väldigt lågt på skatteskalan. Jag har ingen uppfattning när det gäller andelen av matpriserna på tre fyra öre per krona, som Einar Larsson talar om här, men det är ett faktum att ju färre kronor man har att betala mat, kläder och hyror med, desto kännbarare blir en sådan post som livsmedelskostnaderna — det är något som man inte kan bortse ifrån. Ju mindre disponibel inkomst man har, desto hårdare slår priserna som man måste betala för det dagliga uppehället, vare sig det nu gäller livsmedel eller hyror, kläder och sådana saker. De som tjänar minst och har minst disponibel inkomst drabbas alltid värst av inflation och prishöjningar. Det gäller inte bara livsmedelspriserna som vi talar om nu, utan det gäller också allting annat. Därför är det alltså nödvändigt att försöka sänka matpriserna, liksom att hålla nere de andra kostnader som vi har diskuterat nyligen här i kammaren i andra sammanhang. Det är någonting som vi inom vänsterpartiet kommunisterna alltid kommer att gå ut och slåss för. Det är självklart, därför att vi måste slå vakt om de grupper i samhället som är mest utsatta. Till dem hör faktiskt inte jordbrukarna, utan de utgörs av låginkomsttagarna, barnfamiljerna, de ensamma föräldrarna, pensionärerna och andra. De drabbas värst av inflationer och höjda priser, inte jordbrukarna.
Herr talman! Filip Johansson sade sig vara orolig för den diskussion som har förts med tanke på den överenskommelse som träffats och innebörden av den proposition som föreligger, men jag kan försäkra honom att han inte behöver vara det. Vi är klart medvetna om vad innebörden är av den här överenskommelsen, och den står vi gemensamt för i den mån riksdagen acceplerar vad utskottet föreslår. Vad vi hela tiden har framhållit — och i den frågan står inte Grethe Lundblad ensam, det vill jag markera för Filip Johansson — är att vi anser att man även i fortsättningen bör ta med kapitalvinsterna när man går att jämföra standarden och inkomstutvecklingen mellan å ena sidan löntagare och å andra sidan jordbrukare. Men såsom jag också sagt till Thorsten Larsson är vi intresserade av att skapa rättvisa mellan olika jordbrukarkategorier, eftersom vi är medvetna om att förutsättningarna kan vara olika beroende på om man är arrendator eller om man ärvt sin fastighet. Jag fortsätter att upprepa: Ge mig ett enda motiv för att man icke skulle intressera sig för kapitalvinsterna i det här sammanhanget även i fortsättningen, när jordbrukarna har varit med om att göra det i år! Utskottets ordförande säger att vi i höstas beslöt att man inte skulle ta med kapitalvinsterna i underlaget för en bedömning av vad som är rättvist. Han har missförstått innebörden av beslutet. Detta bevisas bäst av att man vid prisöverläggningarna kom fram till att det var riktigt att ta sådan hänsyn i den uppgörelse som skall träda i kraft den 1 juli 1978. Vi menar att man bör göra detsamma också i fortsättningen. Om den uppfattningen är icke Grethe Lundblad ensam, utan den delas av hela den socialdemokratiska delen av Jordbruksutskottet.
Herr talman! Jag vill börja med att säga att när den här debatten började trodde jag att det var prisuppgörelsen som vi skulle diskutera och sedan i vanlig ordning vänta tills förhandlingsparterna haft överläggningar om nästa uppgörelse, innan vi då tar upp den uppgörelsen till diskussion i utskottet och riksdagen, så som vi alltid har gjort. Därför känner jag mig en aning oroad över att Svante Lundkvist nu anser sig föranledd att mer eller mindre börja ge direktiv för nästa förhandlingsomgång och tala om hur han anser att nästa överläggning skall gå ull. Jag trodde att vi hade samma jordbrukspolitiska målsättning nu som den vi med tio års mellanrum lagt fast i riksdagen, nu senast strax före jul. Jag trodde också att det var då som man här i riksdagen förde den övergripande debatten om jordbrukets förutsättningar och möjligheter för att sedan överlåta till resp. parter att förhandla om produktpriserna. Men nu tycks Svante Lundkvist vara intresserad av att redan före nästa förhandlingsperiod ta upp en diskussion om hur de förhandlingarna skall föras och var det socialdemokratiska partiet står. Detta är — låt mig bara notera detta, herr talman — första gången som man behandlar en prisuppgörelse på det sättet!
Herr talman! Vi tycker att det är angeläget att vi kommer fram till så rättvisande bedömningar som möjligt i de här sammanhangen. Vi tror oss också förstå att det finns intresse för detta inte bara på löntagar och konsumentsidan utan också på jordbrukarsidan. Vi tycker därför det är riktigt att tala om vilken inställning vi har iden här frågan och att det är väsentligt att dessa frågor ägnas fortsatt uppmärksamhet. Det är ju inte så att man — om jag får använda det uttrycket — snyter sådana här uppgifter ur näsan just vid det tillfälle när man behöver ha dem. Det kan vara klokt att inrikta sig på att undersöka vad denna faktor betyder, så att man fortlöpande kan följa utvecklingen på området. Jag hoppas att vi kan vara överens om att vad vi ytterst eftersträvar är att få fram ett så rättvist underlag som möjligt för inkomst och standardjämförelserna. Det är åtminstone det enda intresse vi har på den socialdemokratiska sidan. Ett underlagsmaterial av detta slag skall ju inte drabba vare sig den ena eller den andra kategorin. Det skall utgöra grunden för den rättvisa fördelning som det ytterst är tråga om mellan olika grupper i samhället av de resurser som här står till förfogande.
Herr talman! Jag trodde faktiskt att vi alltid varit överens om att vi skall försöka ta fram ett rättvist bedömningsunderlag. Det har vi alltid försökt. Vi har beredningsgrupper från både konsumentsidan och producentsidan vilka under hela året arbetar för att få fram det underlag som behövs. Detta har vi alltid haft. Jag har trott att det har varit ett rättvist underlag förut, och jag tror att det kommer att vara rättvist även i framtiden.
Herr talman! Egentligen hade jag väl inte behövt ta till orda efter Filip Johanssons inlägg gentemot Svante Lundkvist, men jag vill notera att Svante Lundkvists stolta deklaration om kapitalvinsterna i hans första anförande har blivit något annorlunda nu när han har hållit ett par andra anföranden. Vad jag avsåg med mitt inlägg var att påvisa problematiken, och den förstår Jag att Svante Lundkvist erkänner. I och med att vi har denna problematik att 40 6 är arrendatorer skulle vi, enligt det resonemang Svante Lundkvist förde i sitt första inlägg, enkelt uttryckt få två sorters prissättningar, en för arrendatorer och en för egenbrukare. Det tror jag vore väldigt besvärligt. Jag vill gärna ha sagt att vi från vårt håll är beredda att utgå från samma princip om en rättvis bedömning. Men liksom Filip Johansson överlämnar jag med förtroende den delen åt dem som skall förhandla i de här sammanhangen. Vissa politiker vill i vissa, politiskt betonade uttalanden gärna dimensionera upp just kapitalvinsterna. Jag tror att när man sakligt ser på den frågan blir det inte den stora effekt av att försöka räkna in kapitalvinster som t.ex. några här i kammaren tycks tro.

Herr talman! Som framgår av näringsutskottets betänkande nr 64 är utskottet helt enigt. Därför skall jag nöja mig med att endast säga något om det särskilda yttrandet av utskottets socialdemokrater och vidare om några frågor under punkten Förvaltningskostnader. I det särskilda yttrandet har vi socialdemokrater i utskottet återigen kunnat konstatera att det belopp som inledningsvis beräknats till driftstöd är mycket blygsamt. Enligt vår mening kommer det fortsättningsvis att krävas betydligt större resurser till den nya stödformen. Vi menar också att driftstödet får inte bli en stödform som bara kommer att tillämpas i undantagsfall, utan det måste accepteras som ett betydelsefullt inslag i samhällets åtgärder för att skapa godtagbara förhållanden för glesbygdsbefolkningen. Erfarenheterna från konsumentverkets hantering av driftstödet under ett inledningsskede bör först och främst bilda utgångspunkt för en utökad planmässig utformning av driftstödet. Herr talman! Jag har tillsammans med mina medmotionärer i motionen 1977/78:1630 föreslagit att riksdagen hos regeringen begär förslag till förstärkta resurser till konsumentverket för att kunna genomföra en rimlig informationskampanj om den nya konsumentkreditlagen. Dessutom har vi framfört krav på ökade medel till olika slag av rådgivningsmaterial inom det hushållsekonomiska området. Utskottet understryker att det redan förra året, i yttrande till lagutskottet över förslaget till konsumentkreditlag, uttryckts en förväntan att regeringen skulle uppmärksamma konsumentverkets resursbehov till följd av den lagstiftningen och att ta de initiativ som kunde befinnas påkallade. Samtidigt har utskottet även pekat på att verket för den informationsverksamhet det gäller inte är hänvisat uteslutande till det här aktuella anslaget. Man erinrar om, att nämnden för samhällsinformation har anslagit pengar för verksamheten. Av ett begärt anslag från nämnden på 780 000 kr. har verket hittills fått den del —- 235 000 kr. — som hänför sig till våren 1978. Verkets ansökan i övrigt kvarstår för prövning senare. Det är verkligen glädjande att nämnden sökt att tillmötesgå verket och gjort det på ett område som täcks av ett av våra motionsyrkanden. Jag vill här också vädja till nämnden att i god tid före det nya budgetåret tillgodose de önskemål som har förts fram i verkets framställning.

Vidare menar de att den av handelsministern föreslagna anslagsrubriken ”Undersökningsverksamhet” är olämplig och kan leda till missförstånd. Inriktningen av konsumentverkets stöd till forskningen behandlades i proposition 1972:33 angående samhällets konsumentpolitik. Där slogs bl.a. fast att grundläggande forskning om hushållens roll och situationen i samhällsekonomin bör stödjas inom ramen för konsumentpolitiken. Forskning kan enligt vad som sagts i propositionen om konsumentpolitiken samt i verkets instruktion betecknas som ett medel i den konsumentpolitiska verksamhet som verket bedriver. Den forskning som utförs skall således knyta an till verkets arbetsområde. Det innebär att forskningen kan avse alla frågor som hör samman med enskilda konsumenters köp och användning av varor, tjänster och andra nyttigheter som bjuds ut till konsumenter på den privata marknaden eller på marknader som arbetar enligt likartade principer. I utskottsbetänkandet lämnas en information om konsumentverkets forskningsverksamhet. Här vill jag bara erinra om att för stöd till konsumentforskning tilldelas verket av statsmakterna ett reservationsanslag med beteckningen ”Forskning m.m.” Utöver forskningsmedel utgår ur anslaget stöd till studieverksamhet och internationell verksamhet. För forskning har ur detta anslag kunnat disponeras ca 1 milj.kr. årligen under perioden 1973-1977. Det är mot denna bakgrund som jag med glädje kan konstatera att utskottet inte uppfattar handelsministerns uttalande som ett uttryck för en avsikt att åstadkomma en ändrad inriktning av den verksamhet som finansieras genom anslaget. Enligt utskottets mening saknas också underlag för beslut av den innebörden.

Herr talman! Regeringens svångremspolitik har verkligen varit effektiv i sitt syfte att minska konsumtionen för större delen av befolkningen. Människor med begränsade inkomster har nu tvingats minska sina inköp även av dagligvaror, nödvändiga för vårt uppehälle.

Handeln slår nu larm om den minskade omsättningen. Men det är, herr talman, inte bara handeln som drabbas. Värre är att det får konsekvenser för de enskilda hushållen, som får allt svårare att klara en godtagbar levnadsstandard. Nu kan man ställa frågan vad minskade försäljningssiffror för detaljhandeln har att göra med det ärende som nu står på föredragningslistan, där en vpk-motion behandlas som närmast gäller lokal konsumentpolitisk verksamhet. Vpk anser nog att det här hör intimt samman. Minskade försäljningssiffror på dagligvarusidan visar att allt fler människors ekonomi allvarligt försämrats. En helt färsk undersökning som gjorts med ekonomiskt stöd från konsumentverket visar att socialgrupp 3 i genomsnitt köper livsmedel för mindre belopp per månad än exempelvis socialgrupp 1, detta trots att barnantalet här oftast är betydligt större. Detta visar att prishöjningarna på livsmedel och förbrukningsartiklar hårdast drabbat de redan ckonomiskt svaga i samhället. Och ju mindre pengar man har till inköp av livsmedel och övriga nödvändiga varor, desto viktigare är det ur flera synpunkter att konsumenterna gör förnuftiga ekonomiska inköp. För att detta skall fungera finns det för många konsumenter ett behov av hjälp och direkt information, inte minst när det gäller de dagliga inköpen, som behöver tillfredsställas. Minskade försäljningssiffror för handeln innebär ökad konkurrens om konsumenterna, och de konkurrensmetoder som används är oftast inte till konsumenternas fördel. Produktutveckling och reklam blir i allt större utsträckning säljhjälp, som söker nya svagheter hos oss konsumenter att inrikta sin marknadsföring på. Djungeln i utbudet av varumärken är inte ett konsumentbehov och ökar inte konsumenternas valfrihet, som en del vill göra gällande. Om det vore konsumenterna som styrde produktionen skulle vi inte behöva reklam alls, och företagen skulle då aldrig använda de enorma summor — över 2 miljarder nämns — som årligen satsas på reklam. För företagen är största möjliga vinst avgörande, och det spelar ingen roll om varorna är nödvändiga — bara de kan säljas. Tidigare hade vi här i landet ett system där dagligvaror nästan alltid såldes per kilo eller liter. Det systemet har satts ur spel med fantasifulla förpackningar som trots krav på jämförpris har ett okontrollerbart innehåll för många. Vpk anser det vara en bakvänd ordning att när det är svårt för tillverkarna att konkurrera med innehållet i stället konkurrera med förpackningarna, också här med största möjliga vinst på konsumenternas bekostnad. Att sedan större delen av livsmedelsindustrin ägs av multinationella 160 monopolföretag, som kan prissätta varorna, underlättar inte för konsumenterna. Våra alltmer begränsade ekonomiska resurser borde ge anledning till en sanering i vårt prylfixerade samhälle av reklamen, och konsumentupplysningen borde inriktas på hur vi bäst skall ta till vara de knappa resurserna. I stället tvingas vi erkänna att vi inte kommit särskilt långt ens när det gäller lagar som kan förhindra producenter att producera undermåliga eller otjänliga varor. Det är i och för sig inget fel på målsättningen för samhällets konsumentpolitik, vars riktlinjer drogs upp i ett betänkande redan 1947 och som sedan aktualiserats vid ett flertal tillfällen. I dag heter det att det övergripande målet för samhällets konsumentpolitik måste vara att ge konsumenter sakkunnig hjälp vid inköp, förbättra konsumenternas ställning gentemot en osund reklam och marknadsföring av produkter och hjälpa hushållen att på bästa sätt utnyttja begränsade resurser. Detta är också vad våra upprepade motioner handlat om: att ge målinriktningen ett konkret innehåll. En fungerande konsumentservice förutsätter att den i alla kommuner genom tillsättandet av särskilda ansvariga nämnder jämställs med övrig kommunal verksamhet och får en likvärdig status. I utskottets betänkande finns en redogörelse för kommunernas utbyggnad av konsumentverksamheten, en utbyggnad som efter 1975 års beslut beskrivs som avsevärd. Jag måste då konstatera efter den beskrivningen att utskottet inte har särskilt stora krav på verksamhet. För hur ser det ut i landets kommuner? Av Sveriges 270 kommuner är det endast ett 30-tal som uppfyllt miniminormen, medan 110 kommuner inte har någon verksamhet alls. Övriga ca 130 kommuner har en helt otillräcklig verksamhet. Vi anser det inte tillfredställande om kommuner kan freda sitt samvete och anse sig ha löst frågan genom att utse en tjänsteman, som med vänster hand skall sköta konsumentverksamheten en eller annan timme per vecka tillsammans med sin ordinarie arbetsuppgift. Vi menar att det krävs utbildad personal på detta område, om den skall kunna göra en fullgod insats för konsumenterna, bl.a. när det gäller viktiga frågor om ekonomi, bosättning, kost och konsumenträtt. Någon sådan planerad utbildning för konsumentupplysare finns inte i dag. Vidare deklareras från fungerande konsumentsekreterare och från konsumentverket hur svårt det är att nå ut med information till låglönegrupperna, som inte är lika vana att läsa information som högutbildade. Det är ju dessa grupper med begränsade inkomster som främst är i behov av konsumentupplysning. Det räcker då inte med skriftlig information, utan det erfordras direkta kontakter. Genom de scnaste årens prishöjningar på dagligvaror har de ekonomiskt svaga konsumenterna fått en ytterligare försämrad situation, och standardklyftan mellan fattiga och rika har ökat. Utskottet säger sig dela motionärernas uppfattning att den kommunala konsumentpolitiska verksamheten är angelägen, och det har också varit riksdagens uppfattning vid flera tillfällen. Men sedan stannar det vid detta. Några nya påtryckningar på kommunerna vill utskottet inte vara med om. Det förklarar sig nöjt med kommunernas utbyggnadstakt. Vi motionärer är inte lika nöjda med den utbyggnad som skett efter 1975 års riksdagsbeslut. Vår uppfattning delas också av RKV-utredningen som i sina överväganden och förslag säger följande: Utredningen anser det angeläget att den kommunala konsumentverksamheten inom en fem-årsperiod är så utbyggd att vägledning till enskilda konsumenter samt allmänna informationsinsatser i huvudsak då har kunnat föras över från regional till lokal nivå. Skulle emellertid i början av 1980-talet detta inte visa sig vara fallet bör enligt en majoritet i utredningen frågan om obligatorisk kommunal konsumentverksamhet bli föremål för statsmakternas prövning. Vpk kommer att följa utvecklingen och måste överväga att kräva en lagstiftning, om inte kommunerna inser sina skyldigheter. Den försämrade ekonomiska utvecklingen för många människor påskyndar behovet av en fungerande lokal konsumentverksamhet. Det räcker inte med en verksamhet som bara finns på papperet.

Herr talman! Fru Nordlander har ju själv sagt att utskottet är positivt till denna verksamhet. Det är en uppfattning som vi hyser gemensamt.

Herr talman! Vi ifrågasätter väl inte de former under vilka den konsumentpolitiska verksamheten sköts. Huvudsaken är att den fungerar i de olika kommunerna, t.ex. genom konsumentnämnder, som kanske är den bästa formen, eftersom verksamheten genom sådana får en annan status än i kommittéer, som kanske inte på samma sätt har kommunerna bakom ryggen. Vad vi är ute efter är en fungerande lokal konsumentverksamhet.
Herr talman! Jag är tacksam för det svaret, Karin Nordlander. Vpk har alltså den uppfattningen att det är kommunerna som skall ha ansvaret för de konsumentpolitiska frågorna, och dessutom att konsumentverksamheten ute i kommunerna skall ledas av ett förtroendemannaorgan, nämligen konsumentnämnden.
Herr talman! Ja, jag tycker att det är kommunerna som skall sköta denna verksamhet. Men om kommunerna inte reagerar och ingenting händer, måste riksdagen och regeringen säga ifrån att någonting nu måste göras.

Herr talman! Jag skall fatta mig kort, även om det känns ganska frestande att något blanda sig i den nu senast förda debatten. Jag skall avstå från det men vill konstatera — tyvärr har jag på senare tid redan haft anledning att framhålla det från denna talarstol — att det finns en oro bland stora konsumentgrupper i dag. Denna oro måste tyvärr vidimeras av den konsumenternas intresseorganisation som finns i det svenska samhället och som också bedriver en omfattande verksamhet på den marknad där konsumenterna har att uppträda. Det är bekymmersamt i dag. Många hushåll är hårt pressade. Vi vet också att i förlängningen av den här situationen är det svårigheter för handeln. Det talas om krisbranscher, och vi har väl all anledning att noga följa utvecklingen inom handeln. Det kan vara nästa krisbransch. Nog om detta i dag. Jag tänkte bara få ta kammarens tid i anspråk för att något kommentera utskottets yttrande i anledning av motionen 794, som är väckt av några socialdemokrater. Men innan jag gör det, herr talman, känner Jag faktiskt ett behov, när jag har tagit del av näringsutskottets betänkande nr 64, att betyga utskottet både vördnad och tacksamhet för det fylliga betänkande som föreligger i de här frågorna. Jag tycker att det är föredömligt. Det vore önskvärt att vi i alla sammanhang här i riksdagen hade möjlighet att handlägga frågor på det sätt som näringsutskottet funnit skäl att göra. Jag tycker att det känns angeläget att säga det. Så ull motionen 794. Jag vill verifiera vad jag nyss sade om den fylliga behandlingen av dessa viktiga konsumentpolitiska frågor och nämna att motionen behandlas på s. 16-21 i betänkandet. Motionen gäller ett anslag till konsumentverket som i propositionen rubriceras Undersökningsverksamhet m.m. Det anslaget har tidigare varit rubricerat Forskning m.m., och i vår motion har vi föreslagit rubriken Forsknings och utvecklingsarbete. Nu kan självfallet frågan ställas: Är detta bara en lek med ord? Nej, det vill jag bestämt bestrida. Jag tror att det är viktigt att vi betänker att rubriker i sådana här sammanhang kan bli missvisande och kan föra tanken vilse och faktiskt också medföra en successiv och jag skulle vilja säga smygande förändring av verksamheter som vi tidigare har lärt känna. Vi motionärer kände en viss oro för det, när vi tog del av budgetpropositionen på den här punkten. Vi pekar på hur viktigt det är att konsumentverket också fortsättningsvis stöder en målinriktad forskning och att den helst mer än tidigare kompletteras med utvecklingsarbete och försöksverksamhet som bedrivs av studic förbunden, kooperativa och fackliga organisationer, kommuner m.fl. Vi kände som sagt en oro för att det var fråga om en förändring bort från en sådan verksamhet. Nu säger utskottet — och det har också understrukits av Arne Blomkvist — att så är icke fallet, och det tycker jag är tillfredsställande att få notera. Jag ber att få citera vad utskottet skriver på s. 20, längst ner: ”Utskottet uppfattar inte handelsministerns uttalande som uttryck för en avsikt att åstadkomma en ändrad inriktning av den verksamhet som finansieras genom anslaget. Enligt utskottets mening saknas också underlag för beslut av den innebörden. Fastmer synes det betydelsefullt att verksamheten får utvecklas kontinuerligt och att de forskare som har fått intresse för och erfarenhet av konsumentpolitisk forskning stimuleras till fortsatt medverkan.” Jag tycker att det är bra att det sägs så klart ut av utskottet. Det kommer i varje fall utifrån motionärernas synpunkt att ses som ett undanröjande av den oro som vi hade anledning att känna på den här punkten. Jag delar utskottets uppfattning när det skriver att det är viktigt att konsumentverket utformar mera långsiktiga program för sin forskningsverksamhet än vad som funnits hittills. Som framgår av betänkandet har konsumentverket också meddelat att det avser att åstadkomma dylika program. Det är värdefullt. Utskottet säger också att man förutsätter att forskningen och den konsumentpolitiska studieverksamheten anknyts till varandra. Vi motionärer tycker att det är viktigt att utskottet har velat uttrycka sig så klart och därmed understrukit de värderingar som är våra och som är framförda i motionen. Låt mig till sist ändock göra en liten erinran mot utskottet. Man säger att med hänsyn till att en väsentlig del av anslagssumman är avsedd för kursverksamhet ter sig motionärernas förslag till anslagsrubrik mindre lämplig. Vår anslagsrubrik är alltså Forsknings och utvecklingsarbete, och där har jag litet svårt att följa med utskottet. Jag tycker att det är ganska lämpligt att ett arbete som i hög grad skall bedrivas ullsammans med studieförbund och ideella folkrörelser betecknas som utvecklingsarbete, för vilka är det som har stått för utveckling i skilda avseenden i det svenska samhället om inte just folkrörelser och studieförbund? Därför har jag i det fallet en annan mening än utskottet. Jag tycker dock inte att det finns anledning att från den utgångspunkten yrka bifall till motionen, med hänsyn till att utskottet i övrigt i sin skrivning så klart givit uttryck för de värderingar och önskemål som vi har burit fram i motionen. Jag har alltså, herr talman, inget yrkande på den här punkten.

Herr talman! Rent allmänt sett har Sverige en effektiv och väl fungerande varuhandel, såväl inom parti som detaljhandelsleden, vilket är till stor fördel för såväl konsumenterna som för samhället i sin helhet. Varudistributionen har genomgått en snabb utveckling. Vi har fått en ny struktur med enheter av växlande storlek som i samverkan byggt upp en effektiv varudistribution med hög produktivitet. Handelns strukturomvandling har på senare tid kännetecknats av en ökad närorientering. Nya former av närbutiker, s.k. servicebutiker, har etablerats i allt större utsträckning. Utvecklingen för dessa enheter är mycket positiv. Men denna bild finns inte överallt i samhället. Strukturomvandlingen i glesbygden går i en annan riktning. Den sammanhänger med både vikande kundunderlag och den snabba kostnadsutvecklingen. Det är därför angeläget att man med olika åtgärder söker stödja företag i glesbyd, så att även människor i dessa områden i landet kan få sitt servicebehov tillgodosett. Som ett led i detta syfte kan vi se riksdagsbeslutet från hösten 1977 med bl.a. ökat investerings och driftstöd till butiker. Enligt de riktlinjer som då godtogs av riksdagen kan t.ex. driftbegränsade ramar utgå till dagligvarubutik, försäljningsställe för drivmedel eller, om särskilda skäl föreligger, till varubuss som säljer dagligvaror. Driftstödet är att betrakta som en ersättning från staten för en samhällsviktig funktion som inte kan fullgöras på affärsmässiga grunder. Butikernas möjligheter att fortleva är direkt beroende av kundunderlaget. I detta sammanhang kommer regionalpolitiken in i bilden. Det finns ett nära samband med samhällets service i övrigt. När sådan service dras in — det kant.ex. gälla järnväg, post etc. — då skapar samhället indirekt svårigheter för butikerna i sådana områden. Om man inte kan hålla kvar sådan service, bör enligt min mening butiker eller lanthandel i sådana områden kunna bli ombud för olika samhällstjänster och få en rimlig ersättning för detta. I samband med riksdagsbehandlingen förra året av distributionsfrågorna kunde vi konstatera, att konsumentverket fått regeringens uppdrag att undersöka vilka servicefunktioner som skulle kunna tillföras glesbygdshandeln, och som kan bidra till ett förbättrat underlag för denna handel. Utan tvivel är lanthandeln en resurs, som skulle kunna utnyttjas mera än vad som nu sker. | Butiker i glesbygd kan med fördel bli ombud för t.ex. post, järnväg och apotek — kanske också för arbetsförmedling och försäkringskassa. Butikerna kan åta sig stugförmedling, biblioteksverksamhet, försäljning av jakt och fiskekort och annat som kan betjäna turismen, de kan se till att tidningar och tidskrifter är tillgängliga, liksom drivmedel. Den lokala detaljhandeln kan också vara lämplig att sköta leveranser av skilda slag till kommunala inrättningar som skolor, ålderdomshem, sjukhus etc. Det är glädjande att regeringen och handelsministern tagit itu med dessa vitala glesbygdsproblem, och vi inväntar nu — som näringsutskottet påpekar i det betänkande som kammaren nu behandlar - konsumentverkets utredning. Detta uppdrag, som lämnades i samband med regeringens distributionsproposition, väntas bli klart inom den närmaste månaden. Därutöver vill jag erinra om att en särskild glesbygdsdelegation under industridepartementet inrättades våren 1977. Dess uppgift är att bereda, samordna och intensifiera regeringens glesbygdsinsatser. Jag har velat erinra om detta, herr talman, för att visa att man på flera sätt kan förbättra förutsättningarna för handeln i glesbygd. En tredje möjlighet som jag kan peka på är de medel som ställs till förfogande inom regionalpolitiken. Det ankommer redan nu på såväl lokala som regionala organ att inom ramen för det fortlöpande länsplaneringsarbetet överväga åtgärder för att förbättra den lokala servicen. Det är ett av de tre huvudmål som ställts upp för regionalpolitiken, nämligen att tillförsäkra människorna i alla delar av landet sysselsättning, service och god miljö. Ett system med driftstöd får inte bli en normal företeelse. Som allmän princip måste gälla att stimulansåtgärder skall sättas före direkta stödåtgärder. Utskottet anser för sin del att det på nuvarande stadium inte finns anledning att ompröva fjolårets principbeslut om driftstödet. Jag skall därefter kommentera vpk-motionen om lokala konsumentkommittéer. Utskottet konstaterar att ca 60 "5 av kommunerna redan har en dylik verksamhet. Av kommuner med mer än 30 000 invånare har ca 80 ”å konsumentverksamhet. Ett 60-tal kommuner har en särskild konsumentnämnd. Man får —- som utskottet påpekar - bedöma utbyggnadstakten mot bakgrund av kommunernas ekonomiska situation. Vi kan emellertid, trots alt den ekonomiska situationen inte är särskilt ljus, räkna med en fortsatt utbyggnad. Utbyggnadstakten måste dock avgöras av kommunerna själva. Med hänvisning till principerna för den kommunala självstyrelsen kan inte utskottet biträda motionskravet på särskilda regeringsåtgärder. Utskottet anser att nuvarande förhållande gällt alltför kont tid för att en omprövning skall vara motiverad. Utskottet utgår ifrån att det råder ett bra samarbete mellan myndigheterna och understryker som sin mening att man ägnar stor uppmärksamhet åt prisfrågorna. Utskottet tar alltså inte ställning till organisationsfrågan, och jag delar denna bedömning. För egen del vill jag emellertid tillägga att om det skulle visa sig kvarstå oklarheter på detta område bör enligt min personliga mening motionärernas förslag bli föremål för förnvat övervägande. Vid behandlingen av motionen 794 framhåller utskottet beträffande ändringen av anslagsrubriken ”Forskning” till ”Undersökningsverksamhet” att man inte uppfattar handelsministerns uttalande vara en avsikt att åstadkomma en ändrad inriktning av den berörda verksamheten. Avsikten har enbart varit, som Hans Alsén nyss påpekade, att det nya namnet mera direkt skall anknyta till den verksamhet som finansieras genom anslag. Ett enigt utskott har inte funnit skäl vill erinringar på denna punkt. Vad sedan gäller långsiktigt forsknings och utvecklingsarbete på konsumentområdet har utskottet inhämtat att ett sådant program är under utarbetande inom konsumentverket. Utskottet uttalar därvid att man finner denna planering angelägen. I detta sammanhang bör den i motionen berörda frågan om en närmare anknytning mellan forskningen och den konsumentpolitiska studieverksamheten kunna aktualiseras. Något särskilt uttalande av riksdagen utöver vad utskottet anfört finner utskottet inte motiverat, om riksdagen nu lämnar vad utskottet anfört utan erinran. Slutligen vill jag också rikta ett tack till Hans Alsén för hans erkännande av utskottets redovisning i betänkandet. och med hänvisning till denna redovisning ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Jag har för avsikt att säga några ord om motionen 800 rörande prisinformationen till konsumenterna. I motionen framhålls att det i nuvarande ekonomiska läge för den enskilde konsumenten är viktigare än någonsin att få aktuell och tillförlitlig information på prisområdet. Inte minst gäller detta i fråga om livsmedel och andra dagligvaror som väger tungt i hushållens budget. I den här motionen ges uttryck för uppfattningen att statens pris och kartellnämnd med sin tidigare erfarenhet av en brett upplagd informationsverksamhet i prisfrågor är bäst skickad att planera och genomföra konsumentupplysande åtgärder på detta område. Ansvaret skulle då komma att åvila samma myndighet som genom sin prisövervakning och prisundersökningsverksamhet förfogar över den största sakkunskapen och det faktaunderlag som krävs för att informationen skall bli tillförlitlig. Sedan några år tillbaka är det konsumentverket och inte pris och kartellnämnden som har till uppgift att svara för en viktig del av samhällets information till konsumenterna i prisfrågor. En ändrad arbesfördelning, som även innefattade överföring av vissa personella och ekonomiska resurser, genomfördes 1975. Det finns enligt min mening nu skäl att mot bakgrund av vunna erfarenheter ompröva denna ansvarsfördelning. Näringsutskottet har den här våren haft så många och stora frågor att behandla att man inte kan begära att en enskild motion skall bli omsorgsfullt analyserad av utskottet. När det gäller punkten om prisinformationen må det ursäktas mig om jag säger att utskottsbetänkandet är en aning tunt. I sakfrågan är det faktiskt inte mycket av argument som kommer fram. Det sägs att det har gått alltför kort tid sedan den ändrade ansvarsfördelningen mellan konsumentverket och SPK genomfördes för att man nu skulle kunna besluta att gå tillbaka till den gamla ordningen. Och man försäkrar att samarbetet mellan SPK och konsumentverket är mycket bra. Det är utmärkt med gott samarbete. men det är trots allt vad som kommer ut av samarbetet som är det viktigaste. Det är tre år som har gått, en inte alltför kort tid enligt min mening. Medan gräset gror dör kon, brukar man säga. Vi får hoppas att det inte blir så att medan det här samarbetet bara växer och växer, glider det viktigaste — prisinformationen ull konsumenterna — helt in i skuggornas rike. Utskottets talesman anförde emellertid några positiva saker, och han sade sig vara Öppen för en fortsatt diskussion. Jag noterar det med stor tillfredställelse därför att jag tror att vii dag har anledning att se framåt, tänka oss alt en ändring på den här punkten ändå kan vara ganska rimlig och att vi får anledning att återkomma till frågan. Tyvärr har det under senare år saknats tillräckligt med konkreta exempel på matnyttig information till konsumenterna i prisfrågor. Det kan vi alla konstatera. Men nu är syftet med min motion inte att klaga på någon viss myndighet. Jag vill tillägga att konsumentverket har många andra viktiga uppgifter som man sköter bra. Tanken är i stället att riksdagen skall rätta till en sak som vi riksdagsmän faktiskt själva har skulden till. Det är den konstiga uppdelningen mellan långsiktig och kortsiktig prisinformation jag tänker på. Den kan varken SPK eller konsumentverket lastas för, utan det är vi riksdagsmän som har skulden. Jag får när jag läser utskottsbetänkandet en känsla av att även utskottet innerst inne tycker att det här är litet galet. Jag noterar med glädje att utskottet alltså inte ställer sig helt och hållet negativt till den propå jag framförde i min motion, utan så att säga lämnar dörren på glänt — man vill bara avvakta litet ull. Mot den bakgrunden noterade jag med tillfredsställelse vad utskottets talesman här anförde. Jag skulle kunna formulera mina slutord på följande sätt: Anser man i näringsutskottet att de stora konsumentgrupperna våren 1978 har anledning känna tillfredsställelse med den prisinformation som samhället genom dess olika organ svarar för? Det är den ena frågan. Den andra frågan lyder: Anser man i niringsutskottet att prisinformationen blivit bättre eller sämre sedan konsumentverket tog över för tre år sedan? Herr talman! Jag har för dagen inget yrkande. Vi motionärer återkommer i denna fråga.
Herr talman! Med anledning av Essen Lindahls frågor och med hänvisning till mitt tidigare anförande vill jag framhålla att det är viktigt att verksamheten noga följs upp. Vi får anledning att återkomma till dessa frågor längre fråm. Jag uttalar detta inte minst mot bakgrund av att vi nyligen tog ställning till stora förändringar på varudistributionens område med anledning av distributionsutredningens förslag. Detta skedde i höstas, och nu anslår vi medel såsom en uppföljning av de åtgärder som vi då beslutade om. Vi måste här avvakta händelseutvecklingen. I det sammanhanget skall vi självfallet uppmärksamma de informationsfrågor som Essen Cindahl berört.

Jag anser att det är en orättvis bedömning av konsumentverkets verksamhet på det här området. Det är alldeles uppenbart att det i nuvarande kärva ekonomiska läge är riktigt att konsumentverket sätter in resurser på detta område. Uufrån de resurser som konsumentverket har prioriterar man även denna verksamhet. Jag anser att Essen Lindahl, när han talar om behovet av insatser, underskattar de resurser som konsumentverket sätter in. De överstiger väsentligt de personella och ekonomiska resurser som överfördes från SPK till konsumentverket.

Herr talman! Enligt min mening har konsumenterna ett stort behov av en intensifierud prisinformation. Den uppfattningen delas förhoppningsvis också av Arne Blomkvist. Det har faktiskt blivit sämre under de senaste åren. Förr hade vi exempelvis lokala prisundersök ningar, som var av mycket stort intresse. Sten Svensson talade om behovet av service i glesbygderna. Det är inte bara fråga om service utan också. fråga om priser. Man gjorde jämförande prisundersökningar mellan exempelvis kooperativ resp. privat handel, stormarknader och närbutiker, begränsade varusortiment i en del butiker och exklusiva delikatessbutiker, prisjämförelser mellan Norrland och södra Sverige. mellan städer och landsbygd. Det var sådana undersökningar som för några år sedan spelade en mycket viktig roll i konsumentpolitiken i vårt land. Dessa undersökningar följdes sedan upp av en intensifierad lokal prisinformation. Det är mot bakgrund av den försämrade verksamheten som jag tagit upp dessa frågor. Dei vore därför enligt min mening ett rationellt grepp, om SPK finge villfälle att svara för den prisinformation till allmänheten som bygger på SPK:s egna undersökningar.

Herr talman! Jag tycker inte att Essen Lindahls uttalanden om de insatser som konsumentverket gör på detta område skall få stå oemotsagda. Det pågår ett aktivt arbete på detta område med tanke på de resurser som konsumentverket har. Av Essen Lindahls uttalanden får man intrycket att konsumentverket har obegränsade resurser. Tvärtom har riksdagen givit konsumentverket nya uppgifter. Samtidigt har man inte ställt de personella och ekonomiska resurser som behövs till verkets förfogande. Men när Essen Lindahl säger att några aktiviteter inte pågår på detta område, tycker jag nog att han är orättvis. Det har pågått och pågår en mycket aktiv prisinformation. Projekt har startats i olika sammanhang. Det gäller påverkan på handeln, det gäller ett faktaunderlag om mat och matpengar, ett mycket omfattande arbete, det gäller en rad artiklar i tidningen Råd och Rön just om prisfrågor. Det gäller faktablad om kreditköp och om kostnader för livsmedel. Till sist och inte minst gäller det jämförpriserna. Jag skulle, herr talman, kunna fortsätta men jag slutar uppräkningen här. Jag vill bara peka på att med denna redovisning har jag mycket kortfattat visat att det pågår ett aktivt arbete när det gäller prisinformation men alldeles uppenbart är att med ökade resurser skulle Essen Lindahls önskemål kunna tillgodoses i större utsträckning än hittills.

Herr talman! Arne Blomkvist säger gång på gång att uttalandena får stå för min egen räkning, och jag har inte heller utgått ifrån något annat. Jag kan i och för sig konstatera att Arne Blomkvist är en skicklig talesman för konsumentverket och dess styrelse som han själv sitter i — han företräder dem bra — men jag skulle vilja fråga om Arne Blomkvist som ledande svensk kooperatör är lika tillfredsställd med den prisinformation som sker f. n. Man kan naturligtvis säga att jag inte har lika stor erfarenhet av det här arbetet som Arne Blomkvist, men när han säger att alla dessa uppgifter får stå för min egen räkning, så kan jag ändå säga att jag inte är ensam om att företräda uppfattningen att det var en intensivare prisinformation för några år sedan, när SPK hade hand om uppgiften. Willy Maria Lundberg torde inte vara alldeles obekant. Hon skrev häromdagen i Hem och Fritid: ”Det stora flertalet familjer i vårt land får i år ökade svårigheter att balansera inkomster/utgifter. Tidigare när besvärliga prishöjningar periodvis drabbade konsumenterna fanns SPK, statens prisoch kartellnämnd. med sina brandkårsutryckningar. För två år sedan beslöt emellertid riksdagen att de årliga 1,5 miljoner som SPK förfogat över till direkt prisinformation åt konsumenterna skulle överföras till Konsumentverket. Tanken var god: koncentrerad konsumentupplysning = ökad effekt.” Willy Maria Lundberg konstaterade emellertid mot den här bakgrunden att det inte blev någon effekt. Det blev i stället en försämring, och hon beklagar att denna förändring kom tll stånd. Jag förstår att man inom näringsutskottet tycker att tre år är en för kort tid 170 för att kunna göra en definitiv bedömning av dessa frågor, men jag tror alt tiden arbetar för att man skall återgå till den gamla ordningen. Den var effektivare och bättre än det system som vi nu tillämpar.

Herr talman! Efter denna replik växling mellan en ledamot av konsumentverkets styrelse och en f. d. ledamot av SPK:s styrelse kan det vara intressant att konstatera att effekten av att riksdagsledamörter sitter i de statliga verkens styrelser tycks bli att dessa ledamöter i riksdagen blir företrädare för verken. Jag tycker emellertid att det ligger mycket logik i vad Essen Lindahl säger om att samma myndighet bör ha hand om såväl prisövervakning som prisinformation. Naturligtvis talar Arne Blomkvist för sig själv, när han gör de mera allmänna bedömningarna av hur prisinformationen fungerat. Några sådana bedömningar gör inte utskottet, utan utskottet nöjer sig med att säga utt de riktlinjer för prisinformationen som nu fastställts gällt under alltför kort tid för att en omprövning skall vara motiverad. Det innebär att vi mycket väl kan tänka oss att aktualisera frågan igen. Under den förra regeringen skedde en successiv förskjutning av konsumentpolitiken från utbildning och konsumentupplysning mot vad som brukar kallas producentpåverkan, dvs. att myndigheten i konsumenternas ställe skall besluta vad som skall produceras. För en liberal är konsumenten eckonomins huvudperson. Det är konsumenterna — I Sverige och utomlands — som skall avgöra produktionens inriktning och som skall styra varuutbudet. Av detta följer också att konsumenten ses som cen självständig individ, kapabel att fatta egna beslut. Konsumentpolitikens tyngdpunkt bör därför vara att ge konsumenten verktyg att på ett rationellt sätt kunna fatta beslut, alltså att ge upplysning och utbildning. Undantaget från detta är självfallet säkerhetsfrågorna. Konsumenterna har rätt till varor som inte är farliga — eller vilkas faror är klart utsagda. Därför är konsumeniskyddslagstittningen ett viktigt instrument vid sidan av konsumentupplysning. Farorna med producentpåverkan är av tre olika slag: För det första innebär strävan från myndigheternas sida att direkt påverka producenterna att myndigheterna — bortsett från de rena säkerhetsfallen — väljer över konsumenternas huvuden, därför att myndigheterna bättre än konsumenterna själva tror sig kunna tolka deras behov. För det andra är myndigheternas kompetens för producentpåverkan med nödvändighet ganska begränsad. Dels kan myndigheterna knappast veta vad konsumenterna önskar och behöver, dels kan myndigheterna omöjligt ha saklig kännedom och kompetens på alla varu och tjänsteområden. För det tredje skapar producentpäverkan lätt ett beroendeförhållande: de varor som släpps ut blir så att säga legitimerade av myndigheterna. Det blir svårare att ingripa i efterhand för en myndighet som har haft chansen att påverka produkten redan på planeringsstadiet. Självfallet har konsumentverket en viktig uppgift i att förmedla människors önskemål — som verket uppfattar dem — till producenterna. Men verket skall vara förmedlare, inte förmyndare. Herr talman! Jag har nöjt mig med ett särskilt yttrande i utskottet och har inget yrkande här. Vad jag nu sagt berör ju inte direkt dagens anslagsfrågor, utan handlar om konsumentpolitikens långsiktiga utformning och inriktning, nämligen att svensk konsumentpolitik bör präglas av konsumentmakt, inte av konsumentverksmakt.

Herr talman! Jag vill gärna understryka det som Olle Wästberg i Stockholm sade. Den diskussion jag tidigare fört med Essen Lindahl bygger på de erfarenheter jag har som ledamot av konsumentverkets styrelse — det är ju därför som jag har möjlighet att påpeka för Essen Lindahl och för kammaren att en verksamhet pågår på detta område. Om jag sedan, som ledamot av styrelsen eller inte, borde ha avstått från att ge den upplysningen, ankommer det på Olle Wästberg att avgöra. Själv tycker jag att man skall lämna sakuppgifter, om man har sådana att ge, eftersom ledamöterna i kammaren bör ha intresse av att ta del av den informationen. Jag vill understryka att jag var noga med att läsa upp det avsnitt i vårt betänkande som hela utskottet stod bakom. Jag skall inte ta upp någon debatt med Olle Wästberg om de principiella frågor som han vidrör i sitt yttrande.

Herr talman! Jag konstaterar att Arne Blomkvist och jag är överens om vad utskottet har sagt om prisinformationen, dvs. att det är enbart tidsfrågan som har varit avgörande för utskottets ställningstagande. Det är självfallet så att producentpåverkan och konsumentupplysning inte står i något absolut motsatstörhållande till varandra, om man inskränker t.ex. producentpåverkan till att handla om rena säkerhetsfrågor. Vad jag har tagit upp är den förskjutning i tyngdpunkten i konsumentpolitiken som har skett från en mer utpräglad utbildnings och upplysningverksamhet till att det är myndigheten som skall bestämma i konsumenternas ställe. Detta är en olycklig tyngdpunktsförskjutning.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

Som vi väl alla är rörande eniga om måste vi få i gång hjulen igen i våra industrier och företag. Vi är också medvetna om att det fordras kraftigt ökade insatser i vad gäller marknadsföring på exportsidan. De fackliga organisationerna har också ägnat stor uppmärksamhet ät dessa problem. Det har bl. u. bedrivits studiekampanjer i ämnet. Marknadsföring på export skall givetvis skötas av företagen, men vi anser att företagen i nuvarande konjunkturläge inte klarar av detta själva, utan Sveriges exportråd bör ges ytterligare resurser för att stödja forskning och utveckling på mark nadsföringsområdet. Vi kan inte förvänta att exportföretagen framöver skall kunna såsom tidigare strängt taget bara gå ut i världen och tala om att vi har svenska produkter att sälja, och då skall köparna rusa till. Nej, i dag är konkurrensen på världsmarknaden 173 mördande, och det ställs kanske alltför stora krav på företagens insatser. Framgångarna skiftar också mellan olika företag på exportmarknaden. Det här problemet framstod kanske för många mycket klart när vii TV för nägon dag sedan fick bevis på att vår aktivitet är alldeles för svag på expansiva marknader. Inslaget som jag vill hänvisa tll gällde Huston i Texas, där svenska företag tydligen lyser med sin frånvaro. Där fanns japanska, tyska och även andra länders industrier väl företrädda men inga svenska, detta trots att marknaden där efterfrågar en lång rad produkter där svensk industri tekniskt ligger långt framme. Därför menar vi att det finns starka skäl för staten att gå in via Exportrådet och ge stöd till forskning och utveckling inom marknadsföringsområdet. Det bör ske genom att en särskild enhet inrättas. Då bör det i enlighet med vår socialdemokratiska motion anslås ytterligare 3 milj.kr. vill Sveriges exportråd.

Herr talman! När jag åkte hem i middags satt jag och läste en tidning. Det stod i den: Att exportera elter dö. Det var i och för sig en överdrift, men det fanns mycket av sanning i den. Rubriker som Exportera mera möter man allt oftare, och sådana är båda angelägna och viktiga. Vi måste inrikta oss på att arbeta härt för att återta förlorade marknadsandelar och samtidigt skatfa oss nya för att komma ifrån ett besvärande underskott i våra affärer med utlandet. Detta innebär att allt större krav måste ställas på den svenska varuexporten i framtiden. Vi har i dag ett stort underskott i vår bytesbalans. Det är en huvudvärk som vi haft i ett antal år. I ett längre perspektiv är det nuvarande förhållandet ohållbart. Vi kan inte i längden förlita oss på utländska län för att behålla vår standard, samtidigt som vi får räkna med att utlandsturismen och biståndet ökar. Det är i detta perspektiv som den svenska varuindustrin har en nyckelroll och i samband därmed dess exportframgångar. Den svenska exporten minskade i volym med ca I 26 under 1977 medan världshandeln ökade med ca 5 26. Förlusten av marknadsandelar fortsatte alltså under 1977. Under fjärde kvartalet påbörjades en återhämtning för exporten som fortsatte under det första kvartalet 1978 - en glädjande vändning av en negativ trend, eftersom exportföretagen genom lönsam export tryggar företagens existens och utveckling och därigenom bidrar till hög sysselsättning. Under fyra punkter i näringsutskottets betänkande nr 66 behandlar vi anslagsfrågor som berör ett viktigt område som har avgörande betydelse för våra exportframgångar, nämligen resurstilldelningen över budgeten till Sveriges exportråd, handelssekreterarorganisationen, exportfrämjande åtgärder och utbildning i internationell marknadsföring m.m. I samband därmed har vi också behandlat sju motioner. Statens insatser är självfallet viktiga när det gäller exportfrimjande åtgärder. Men det räcker inte att enbart förlita sig till statliga åtgärder.

Årets förslag till exportfrämjande åtgärder belöper sig på drygt 32 milj.kr. Det är alltså inte det anslag som går till Exportrådet utan det är medel just för ex portfrämjande åtgärder. Det är i förhållande ull 1976/77 års anslag, som var på drygt 16 milj.kr. och som den socialdemokratiska regeringen föreslog. nära nog en fördubbling. Vi kan alltså konstatera att väsentliga förstärkningar av anslaget till exportaktiviteter gjorts av regeringen. Men det är också nödvändigt eftersom den tidigare socialdemokratiska regeringen i alltför hög grad eftersatte och försummade insatser på detta område. Mycket av den negativa utveckling vi nu upplever har sitt samband med detta. Man har alltså från svensk sida inte vidtagit några exportfrimjande åtgärder eftersom anslagen har varit för tunna. Vi är i näringsutskottet överens om att kraftiga åtgärder måste vidtas för att stödja svenska företags exportansträngningar. Vi som stär för utskottsmajoriteten anser att projektmedlen för nästa budgetår är väl ulltagna; de kan användas till en lång rad aktiviteter, såväl bransch som länderinriktade. Det mest positiva vi har tagit ställning till tidigare är ju just satsningen på exportdirektör att hyra. Det innebär att sex sju företag inom ungefär samma område slår sig ihop och får hjälp av en sakkunnig. På det sättet får de också mycket av lärdom när det gäller exportarbetet. Det är rätt så intressant. Jag har försökt ta reda på I vilken omfattning man bedriver forskning runt om i världen just om internationell marknadsföring. Det har varit svårt att hitta länder som har en särskild forskningsorganisation när det gäller marknadsföring. Marknadsföring är ju någonting som man har experter för inom resp. organisation. som handelssekreterarna vid Exportrådet. De gör fältundersökningar av vilka marknader som är Kimpliga för vissa speciella varor och sprider sedan resultatet av sina undersökningar till de företag som begärt dessa upplysningar. Reservanterna har tänkt sig att man vid Exportrådet skall ha en liten grupp som håller i dessa pengar. Jag förmodar att ni menar att forskningen skall läggas vid något universitet här i Sverige, där man har den kompetens som erfordras just för att bedriva forskning på marknadsområdet, så att man kan vaska fram något praktiskt resultat. Man kan, som jag tidigare sade, ifrågasätta om den av reservanterna föreslagna forskningen är det mest angelägna projektet att anslå medel till. Utskottsmajoriteten anser det betydligt viktigare att den svenska industrin 175 får ett bättre internationellt perspektiv och bättre marknadsbedömning. Det krävs alltså att vi vet vad som händer i den omgivning som bestämmer vår industris konkurrensförmåga, om den svenska industrin skall fungera bra i sina exportaktiviteter. Inom den i årets budget föreslagna anslagsramen finns utrymme för aktiviteter av olika slag och möjligheter att stärka kunskapen om olika marknader. Utskottsmajoriteten är därför inte beredd utt tillstyrka en höjning av anslaget utöver vad regeringen föreslår i propositionen. I detta utskottsbetänkande tar vi under punkten 2 upp handelssekreterare. Som framgår av rubriken på betänkandet gäller det en framställning om att få inrätta handelssekreterarorganisation i Paris. Utskottet biträder detta förslag. Utskottet anser att det finns skäl att ta fasta på påpekandet att Ostasien är ett område i snabb ckonomisk tillväxt och att man från svenskt håll mera aktivt bör bearbeta det. Svenska exportfrimjande organisationer bör beakta detta. Utskottet anser också att Exportrådet bör följa denna utveckling. Det är alldeles klart att Ostasien på vissa håll är mycket expansivt. Man räknar med att Sydkorea på 1980-talet skall ha en import på omkring 100 miljarder i svenska kronor räknat. Svensk industri har under detta år gjort starka inbrytningar. När vi diskuterade förslaget till exportkrediter redovisade exportkreditnämnden för utskottet att man när det gäller Sydkorea har framställningar om exportkrediter på 1 030 milj.kr. Det är inte säkert att dessa inledande avtal fullföljs, men t.ex. Asea har goda utsikter att göra stora affärer i transformatorer. Därför anser vi att det är viktigt att detta område noga uppmärksammas, inte bara av Exportrådet utan även av handelsdepartementet. Herr talman! Jag skall sluta med detta. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det är, Sven Andersson, en ny enhet inom Exportrådet som vi menar bör inrättas med särskilda experter som tar hand om forskning och utveckling på marknadsföringsområdet. Genom anknytningen till Exportrådet får vi garantier för att en praktiskt inriktad forskning kommer till stånd. Det anslag som är upptaget i propositionen skallenligt avtal gå till personaloch ekonomiadministrativ förvaltning av handelssekreterarorganisationen. Anslaget är endast uppräknat för pris och löneökningar med 300 000 kr., men det är utöver detta vi vill ha 3 miljoner för att kunna inrätta den här nya enheten.
Herr talman! Som jag tidigare sade har anslaget för exportfrämjande åtgärder ökat väsentligt. Och det är inte forskningssidan som är den mest angelägna här. Inom ramen för anslaget finns det resurser. Men vad som är viktigt för - Nr 156 svensk industri är att veta vilka marknader som det finns möjligheter att gå ut Måndagen den med våra produkter på. Därför har regeringen genom det beslut vi fattade i 29 maj 1978 samband med förslaget om mindre och medelstora företag i december möjliggjort för varje nyexportör att få ett bidrag på 4 000 kr. för att igångsätta förberedande marknadsundersökningar,t.ex. genom någon handelssekreterare.

att skaffa fram kunskaper om marknader och varuefterfrågan som passar för svensk industri. den det ej vill röstar nej.

Herr talman! Låt mig allra först klart ge vill känna att vi socialdemokrater som står såsom reservanter i detta betänkande sätter mycket stort värde på att det inom försvaret finns en bra och tillräckligt stor reservofficerskår. Både när det gäller det aktiva befälet — eller yrkesofficerarna som vi nu säger — och när det gäller reservofficerarna har det då och då uppstått svårigheter att rekrytera i tillräckligt antal. Gång efter annan har man också försökt analysera orsakerna till dessa svårigheter. I dag skall vi ta ställning till endast en del av detta problemkomplex. Premierna till dem som genomgått utbildning till reservofficer är ju inte hela den förmån som de åtnjuter. Premierna utgör dock en betydelsefull del. De som genomgår både den första och den andra kursen får 12 000 kr. i premier. Det är således fråga om kurser som pågår under vardera ca tre månader, sammanlagt ungefär ett halvår. Men till den nämnda summan kommer sedan dagpenning och förmånen av mat, kläder, husrum, resor OSV. Det är mycket svårt att bilda sig en klar uppfattning om vad allt detta är värt i pengar. Särskilt som alla förmånerna är skattefria kan det vara svärt att fastställa vad de i realiteten motsvarar. Jag skulle dock tro att de representerar ett värde i dag på någonstans mellan 20 000 och 25 000 kr. för de unga pojkar som under ett halvår genomgår denna utbildning. Om vi lägger ihop premierna och dagpenningen, kommer vi under alla förhållanden upp till 18 800 kr. Nu föreslås det i propositionen en kraftig höjning för de båda reservofficerskurserna, nämligen 1 500 kr. ytterligare för den första och 4000 kr. ytterligare för den andra. Det betyder att de 12 000 kronorna i premier skall ökas med närmare 50 26. Dagpenningen ar vi inte tagit ställning till nu — den behandlas i annat sammanhang - men den höjdes mycket krafugt för ett par tre år sedan. Det är ju totalförmånerna som skall beaktas, och vi kommer fram till att dessa enligt det framlagda förslaget kanske kommer att ligga på närmare 30 000 kr. för den aktuella tiden, ett halvt år. Om vi försöker omvandla detta till ett belopp i obeskattade pengar, kommer vi — vilket kan vara överraskande - fram till att det rör sig om inkomster motsvarande över 100 000 kr. om året. Vi har på socialdemokratiskt håll inte velat motsätta oss en viss höjning i alla fall, men vår höjning stannar vid 3 000 kr., dvs. ungefär 25 96 av premiebeloppet, och det kan väl ganska väl svara mot kostnadshöjningarna under de senaste två till tre åren. Jag behöver inte i denna församling beskriva nödvändigheten av en hård hushållning med pengar. Eftersom riksdagen dessutom i år har haft alt ta ställning till de värnpliktigas önskemål om förbättringar och behandlat dem mycket snävt, har vi på socialdemokratiskt håll sagt oss att det inte kan vara rimligt att göra det stora påslag som är föreslaget i propositionen. Det problem som det gäller kan inte lösas med premiehöjningar. Ser vi tillbaka, finner vi att det på vissa områden, nämligen inom flyget och marinen, har varit — och det är det forttarande —- konkurrens om att komma in på dessa kurser. Svårigheterna föreligger inom armén, dock inte heller där inom de rent tekniska grenarna utan huvudsakligen inom infanteriet. Man ser alltså ett litet problem på en viss punkt men vill med anledning härav höja premierna över hela linjen, även där det i dag är en hård Premierna vid Premierna vid 180 konkurrens om platserna. Anledningen till denna konkurrens är att det på vissa områden kan vara meriterande att vara reservofficer. Däremot är det när det gäller infanteriet knappast någon som vinner på att man genomgålt en reservofficerskurs. Det gäller bara inom t.ex. det marina eller det tekniska området. Vi har som sagt för vår del velat gå med på en begränsad höjning, och jag menar liksom mina partikamrater i utskottet, vilka också står bakom reservationen, att problemen på detta område måste lösas i annan ordning. Det har uttalats att den nya försvarsutredning som är tillsatt skall ägna sig åt frågan om värnpliktsförsvaret i dess helhet, och jag tror att det kan vara viktigt alt man i det sammanhanget också undersöker, om det kan finnas några andra möjligheter att lösa denna fråga. Jag såg i en notis i dag att man i år har lyckats få god anslutning även när det gäller arméns reservofficerare — 300 mot 150: fjol. Det kan naturligtvis ull en del bero på att man fått höra att riksdagen förmodligen skulle komma att höja premierna, men jag tror inte att detta har varit det avgörande, utan det är säkert läget på arbetsmarknaden. Det finns i dag ungdomar som föredrar att genomgå den här utbildningen i stället för att gå hemma och vara arbetslösa, och det gör de i så fall väldigt klokt i. Herr talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till den reservation som avgivits till betänkandet.

Herr talman! Riksdagen har vid flera tillfällen uttalat att reservbefälet är av stort värde för försvaret. Senast skedde detta när vi för kort tid sedan antog en ny befilsordning. Utöver att utskottet vid det ullfället underströk departemenischefens uttalande om reservbefälets stora betydelse tör förvarsmakten framhölls bl.a. att särskilt klimpade reservofficerare bör kunna utnyttjas i högre befattningar i krigsorganisationen och att det är nödvändigt att reservofficersrekryteringen förbättras. Av den proposition som vi nu behandlar framgår också att rekryteringen till reservofficer är helt otillräcklig för det behov som finns och att rekryteringen måste öka högst avsevärt. Som Eric Holmqvist nyss påpekade gäller det först och främst infanteriet, men det är ju det truppslag som har det största antalet reservofficerare. För att täcka behovet erfordras en rekrytering av 350 elever per år. Sedan flera år tillbaka har antalet antagna elever stannat under 200. Om man skall kunna fylla dels det årliga behovet, dels de stora vakanser som nu finns, skulle man under de närmaste tio åren behöva ett ullskott av 400 elever per år.

Men dessa frågor kommer att behandlas i den utredning som ÖB har att göra i samband med genomförandet av den beslutade nya befälsordningen, likaså av den nyligen tillsatta försvarsutredningen. Den uppräkning som nu föreslås kan synas ganska kraftig, men som utskottet framhåller understiger de nya beloppen väsentligt de belopp som fastställdes 1967, om man gör en uppräkning enligt nettoprisindex. Enligt propositionen blir den sammanlagda summan för reservofficerskurs I och II, som sagts här tidigare, 17 500 kr. Om man skulle ha följt nettoprisindex, hade det sammanlagda premicebeloppet uppgått till ca 24 000 kr. Alltså motsvarar inte uppräkningen på långt när den penningvärdeförsämring som vi upplevt sedan premierna kom till 1967. Eric Holmqvist var också inne på vad eleven får i ersättning per månad under tiden för utbildning till reservofficer. Enligt propositionens förslag blir det ca 4 300 kr., men med uppräkning enligt nettoprisindex skulle månadsersättningen ha uppgått ull 5 200 kr. Alltså även här, när man tar den sammanlagda ersättningen — premie och dagersättning — enligt propositionens förslag, hamnar vi betydligt lägre än det reella värdet av de sammanlagda förmånerna 1967. Nu vill ändå socialdemokraterna pruta på premierna, och det finner utskottsmajoriteten märkligt, särskilt som skillnaden mellan majoriteten och reservanterna är ganska liten, inte mer än noga räknat 441 kr. per månad. Det kan knappast ligga några besparingsskäl bakom så små summor. Det enda jag kan få fram är att man måste hävda en annan mening än departementschef och utskottsmajoritet. Det tycker jag är en svag motivering. Får jag sedan bara säga till Eric Holmqvist att jag vet inte varför vi nu skall börja tala om beskattade eller icke beskattade medel eller göra omräkningar. Det har vi inte diskuterat tidigare. Vi två har dock vid många tillfällen diskuterat frivilligt törsvar och frivilligt försvarsarbete, och jag vågar säga att vi vid nästan alla uillfällen varit rörande överens. Det tycker jag vi skulle kunna vara i dag också.

Herr talman! Jag undrar om inte Gunnar Oskarson sade fel när han påstod att vi vill pruta premierna. Vi vill höja premierna. men inte fullt så mycket som Gunnar Oskarson vill. Jag har inte gjort något försök att reda ut varför man gör den här sifferleken med utgångspunkt från 1967, men det är tämligen ointressant. Det har skett så kolossalt mycket förändringar sedan den tiden. Jag tycker inte man behöver tala så mycket om skattefrihet, men det måste ändå vara en mycket betydelsefull faktor för den som känner till detta. Jag tror det är viktigt med informationen. Vi måste se till att pojkarna i dessa Premierna vid servofficer åldersklasser blir informerade om vilka möjligheter som ligger i att genomgå reservofficersutbildning. Man får då visserligen ta på sig omaket att göra tjänst då och då, men även med hänsyn tll detta tror jag det här är ett gott alternativ för många ungdomar. Jag har inte mer att tillägga, men jag antar att det var en felsägning att vi skulle pruta, för det gör vi inte, utan vi föreslår en höjning.
Herr talman! Om det är så att Eric Holmqvist räknar från de premier vi har nu, är det inte fråga om prutning. När jag använde ordet prutning var det i förhållande till propositionens förslag, och då kan man inte komma ifrån att det är en prutning. Varför talar vi om 1967? Jo, därför att då infördes dessa premier av en socialdemokratisk regering och en socialdemokratisk försvarsminister. Jag tycker det finns anledning att se efter vilket reellt värde de hade vid den udpunkten och jämföra med dagens värde. Det anser jag inte vara helt ointressant. Jag tycker att vi är överens om det mesta.

Herr talman! Kravet att ansvaret för de värnpliktigas sjukvård skall överföras till landstingen tycks nu bli bifallet inom en inte alltför avlägsen framtid. I den skrivning som utskottet gjort vid behandlingen av vpk:s motioner säger man att den uppfattning som framförs i motionerna till stor del sammanfaller med utskottets inställning. Ändå avstyrks motionerna. Motivet för detta är att utskottet vill genomföra de i motionerna framlagda — Nr 156 förslagen på lite längre sikt för att förhandlingar skall kunna genomföras och Måndagen den de ekonomiska konsekvenserna överblickas. Nu har vpk inte krävt att denna 29 maj 1978 angelägna reform skall genomföras omedelbart. Det är ett krav som partiet länge och ensamt har drivit, och självfallet hälsar vi med uillfredsställelse att Försvarsmaktens det nu synes vara på väg att förverkligas. Vad vi har sagt i våra yrkanden är att hälso och sjukvård riksdagen skall uttala sig för att den genomförs och hemställa om ett förslag i fred från regeringen med den innebörden. Självfallet måste det ta sin tid, förberedas ordentligt och organiseras så att det fungerar på bästa sätt, men det hindrar ju inte att riksdagen nu gör ett bestämt uttalande i frågan, eftersom det uppenbarligen är på det sättet att det finns en bred enighet om hur det skall se ut. Det är svårt att komma ifrån tanken att försvarsutskottet av princip avstyrker alla kommunistiska förslag hur bra de än är bara för att de föreslås av det kommunistiska partiet. När vi om något eller några år får ett regeringsförslag med precis samma innebörd, kommer det ju att hälsas som den största visdom, oavsctt vilket slags regering det blir som lägger fram det. Det viktiga är emellertid sakfrågan och vpk är, som jag nämnde tidigare, tillfredställt med att den nu får en riktig lösning, ju förr dess bättre. Om denna reform genomförs har ytterligare en avart i det militära systemet avlägsnats. Det blir slut med särskilda regler, särskilda bedömningar och särskilda sjukskrivningar inom det militära. Dessa förhållanden har alltför länge utgjort en grund för särbehandling och godtycke från de militära myndigheternas sida. En ”civilisering” av den militära sjukvården betyder att ett nytt steg tas mot en uppluckring av ett stelbent och auktoritärt system och att möjligheterna till insyn och inflytande ökar.

Det råder också knapphet på läkare inom andra samhällsområden. Liksom försvarsministern vill ett enigt utskott att möjligheterna till samverkan med landstinget skall utnyttjas. Ett utnyttjande av landstingets sjukvårdsresurser är en förhandlingsfråga, herr Söderqvist, och det gör att utskottet anser att resultatet av sådana förhandlingar rörande de värnpliktigas hälso och sjukvård bör avvaktas. Riksdagen bör alltså inte Försvarsmaktens hälso och sjukvård i fred nu göra något uttalande i den fråga vpk-motionen och Oswald Söderqvist tagit upp. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets enhälliga hemställan.

Herr talman! Eva Hjelmström har frågat mig om den svenska regeringen tänker uttala sin protest mot regimen i Brasilien och ta initiativ i FN för ett internationellt fördömande av våldsdåden i landet samt ta initiativ för att de politiska fångarna snarast friges. Vid upprepade tillfällen, senast här i riksdagen den 2 maj i år, har jag framhållit den vikt regeringen tillmäter skyddet av de mänskliga rättigheterna. Jag har också många gånger redogjort för hur vi från svensk sida bedriver arbetet för att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna. Inget land svävar i okunnighet om Sveriges inställning till våld, tortyr och förtryck. Del är ett tragiskt faktum att mänskliga rättigheter fortfarande åsidosätts i flertalet av FN:s medlemsstater. Vi fördömer varje form av förföljelse av människor på grund av deras politiska eller religiösa övertygelse, deras ras celler etniska tillhörighet, varhelst sådan förföljelse förekommer. Det är regeringens uppfattning att Sveriges strävanden för att öka respekten för de mänskliga rättigheterna i första hand bör inriktas på att förbättra det internationella regelsystemet och att kraven som ställs måste omfatta alla FN:s medlemsstater. Effektiviteten i arbetet för att stödja de människor som är i trångmål är vägledande för vårt val av tidpunkt och metoder. Regeringen kommer att fortsätta att aktivt verka efter dessa linjer i syfte att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna i alla länder.

Herr talman! Jag tackar för svaret, men tyvärr var det inget rakt svar. Anledningen till att jag ställde frågan var den hungerstrejk som inleddes den 17 april som protest mot militärdiktaturens behandling av främst två politiska fångar, Rholine Cavalcanti och Carlos Soares Alberto, bägge dömda till livstids fängelse i isoleringscell efter att redan i två år ha suttit isolerade. Efter tre veckors strejk höll många av dem på att dö. Amnesty, studentrörelsen, delar av kyrkan med kardinal Arnz i spetsen och andra organisationer protesterade mot juntans barbariska behandling av fångarna. Också i Sverige växte opinionen. Brasiliengrupperna och andra organisationer visade sin aktiva solidaritet. Men vad gjorde den svenska regeringen? Ingenting. 3 Om ett svenskt initiativ till protest mot regimen i Brasilien Nu vågade inte fascistjuntan vidhålla sina domar — Rholine och Carlos har fortfarande livstids fängelse, men inte i isoleringscell. Detta visar att en internationell opinion trots allt kan medverka till att påverka militärdiktaturen och stärka de krafter inom landet som vill återställa de mänskliga rättigheterna. Men trots denna tillfälliga framgång består ju förtrycket och förtrampas alla demokratiska fri och rättigheter i Brasilien. Sverige har ett omfattande engagemang i Brasilien via de svenska storföretagen. Vi exporterar vapen till juntan som används i förtrycket av befolkningen. Det gör det än viktigare att den svenska regeringen agerar kraftigt i fall som detta. Sverige visar, som vpk har påtalat många gånger här i kammaren, i sina relationer med en rad latinamerikanska diktaturstater upp ett dubbelt ansikte — det ansikte som Karin Söder också visar upp här: dag: ett allmänt tal om att försvara de mänskliga rättigheterna samtidigt som man förser just dem som förtrampar med vapen och indirekt också kapital. Herr talman! Det har nu gått 14 år sedan militärjuntan tog makten i Brasilien — 14 år av demokratiskt mörker, tortyr och förtryck. Men nu börjar krafterna enas också inom Brasilien. Man protesterar, man kräver en allmän, obegränsad amnesti. Sverige kan aktivt solidarisera sig med dessa krafter, men det kräver att den svenska regeringen agerar. Det är riktigt att vi hade en liknande debatt den 2 maj här i riksdagen. Då gällde det Iran, också det ett land där svenska företag har starka ekonomiska intressen. Jag tycker mig hela tiden kunna spåra ett mönster i våra relationer till de här länderna.

Herr talman! Eva Hjelmström påpekade att hennes fråga föranleddes av den hungerstrejk som har pågått i Brasilicn med anledning av de två livstidsfångarnas isoleringsstraff. Protestaktionen har, som Eva Hjelmström också sade, avbrutits därför att man nu har uppnått vissa resultat. Fångarna silter visserligen fortfarande i fängelse, men isoleringsstraffet har brutits. Vi är naturligtvis medvetna om att det finns problem inom området för de mänskliga rättigheterna i Brasilien liksom i en lång rad andra linder med de mest varierande styrelseskick. Men det är vår uppfattning att det effektivaste sättet att arbeta för att uppnå respekt för de mänskliga rättigheterna inte alltid är att göra högljudda offentliga uttalanden och fördömanden av enskilda länder. Sådana åtgärder kan ibland faktiskt få en motsatt effekt, så att de inte blir till stöd för dem vi vill hjälpa utan i stället gör det svårare för dem. Men det måste gälla för alla länder att kravet när det gäller de mänskliga rättigheterna skall tillgodoses, och därför har vi i Sverige med lång tradition inriktat oss på all nå cn så bred anslutning som möjligt till internationella konventioner för att stärka skyddet för de mänskliga rättigheterna. Det är det mest effektiva sättet för oss att arbeta. Med anledning av vad Eva Hjelmström sade om vår vapenexport vill jag också bestämt tillbakavisa påståendet att det vi exporterar skulle kunna användas för förtryck av människorna. Sådana regler gäller för svensk vapenexport att det inte är möjligt att använda vapnen på det sättet.

Herr talman! I Karin Söders svar nämns över huvud taget inte Brasilien. I svaret finns alltså ingenting som klargör vad den svenska regeringen anser om militärdiktaturen där nere. Jag vill därför ställa den raka frågan: Vad tycker egentligen Karin Söder om militärjuntan i Brasilien? Nu är det så att den här hungerstrejken inte har avbrutits tack vare att den svenska regeringen på något säll agerat i vare sig FN eller i andra internationella organ, utan det är andra krafter som agerat till försvar för de mänskliga rättigheterna. Jag kan bara konstatera att när det kommer till kritan, så är det de svenska storföretagen som avgör hur regeringen skall handla. Så till frågan om vapenexporten. Vem garanterar egentligen hur de svenska vapnen används? Kan den svenska regeringen garantera att de inte används för att förtrycka befolkningen i Brasilien? Självfallet inte!
Herr talman! Eva Hjelmström måtte inte ha hört på vad jag sade. Jag sade så här i min replik: ”Vi är naturligtvis medvetna om att det finns problem inom området för de mänskliga rättigheterna i Brasilien liksom i en lång rad andra länder —-—--,” Därutöver vill jag än en gång bestämt avvisa påståendet att vi levererar en sådan typ av vapen som skulle kunna användas för att förtrycka människor.

Herr talman! Men det är ju så att även defensiva vapen är fullt möjliga att använda mol en civilbefolkning.

Herr talman! Oswald Söderqvist har frågat mig om regeringen har vidtagit några åtgärder för att säkerställa en bred och allsidig information också från statens sida till den svenska allmänheten om förhållandena i Argentina i samband med fotbolls-VM. I vår typ av samhälle är det i första hand massmediernas och de opinionsbildande organisationernas sak att informera allmänheten om förhållandena i ffrämmande länder. Det är mitt bestämda intryck att den som vill bilda sig en uppfattning om förhållanden i Argentina är väl tillgodosedd med information f. n. Inemot 100 representanter för svensk press, radio och TV kommer att befinna sig i Argentina under fotbolls-VM. Jag är övertygad om ätt de kommer att lämna en bred och allsidig information. Den svenska ambassaden i Buenos Aires har inför VM förstärkts med en tjänsteman från UD:s pressbyrå. Ambassaden kommer självfallet att göra sitt bästa för att tillmötesgå journalisternas önskemål om service och orientering.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret på min fråga. Den är självfallet ställd mot den bakgrunden att vi vet att ett sådant här stort idrottsevenemang tidigare använts just för propaganda för den sittande regimen i landet. Det är ett annat läge i det här fallet — jag vill gärna hålla med om det. Det finns en helt annan uppmärksamhet och medvetenhet om att Argentina är ett land där det råder förtryck. Det är också riktigt som utrikesministern säger i sitt svar att den svenska pressen har mobiliserat mycket personal och att denna alldeles säkert försöker kartlägga och analysera förhållandena på ett sätt som gör att en allsidig information kommer fram den vägen. Men det hindrar inte att man gärna skulle se att också regeringen, framför allt genom sin representation på platsen, vidtog en del åtgärder. Det är positivt att det blivit en förstärkning av presstjänsten. Men med tanke på det stora uppbåd av representanter som man kan vänta sig från den svenska pressen och andra massmedia verkar förstärkningen med en enda tjänsteman från UD:s pressbyrå till ambassaden i Buenos Aires liten. Man borde ha kunnat förvänta sig en något kraftigare satsning inför den förväntade anstormningen av uppgiftssökare. Jag är säker på att ambassaden i Buenos Aires kommer att bli mycket hårt anlitad och att det blir närmast en anstormning av förfrågningar från svenska journalister och svenskt massmedicefolk i övrigt. Jag tycker därför att ambassaden borde ha fått en något bättre förstärkning och att regeringen borde ha vidtagit något bättre åtgärder än att endast skicka ner en extra tjänsteman — det verkar ganska litet i sammanhanget. Det är bra att hänvisa till pressen och säga att den skall sköta om det här, men regeringen borde i detta fall — när man nu känner till förhållandena, att det finns en diktaturregim som försöker utnyttja idrottsevenemanget i propagandasyfte — ha vidtagit åtgärder som kunnat säkerställa ytterligare stöd till de opinionsbildande krafterna.
Herr talman! Jag tror att vi skulle grovt underskatta den svenska pressen om vi skulle utgå ifrån att den inte kunde ge en allsidig och balanserad bild av dagens Argentina. Jag ser ingen som helst grund för farhågor av det slaget. Och det vi redan fått läsa från svenska journalisters sida under den tid som nu gått visar att de gör ett mycket bra arbete. När det gäller ambassadens bemanning har vi skickat ner en extra tjänsteman, vilket skett i samförstånd med de redan på platsen befintliga tjänstemännen och naturligtvis i samarbete med ambassadören. Jag kan försäkra Oswald Söderqvist att alla på ambassaden kommer att hjälpa till i det här servicearbetet och vara koncentrerade på att bevaka svenska intressen på ett alldeles speciellt sätt för att kunna ge information under den här tiden. Jag tror att vi kan lita på att de kommer att göra sitt bästa och hysa tillförsikt om att det kommer att vara tillräckligt. Och från UD kommer vi självfallet att följa det hela på ett sådant sätt att vi kan bedöma om resurserna är tillräckliga.
Herr talman! Jag underskattar på intet sätt den svenska pressen, och jag är fullt övertygad om att den också kommer att göra sitt bästa för att ge en allsidig belysning av och information om förhållandena i Argentina. Jag tror inte att vi behöver riskera att få en upprepning av tidigare evenemang av denna typ, där regimen på ett ostört sätt skall få sprida sin propaganda. För detta är, som jag sade i mitt första inlägg, medvetenheten alltför stor. Men jag tycker att utrikesministern litet för lätt smyger undan från ansvaret och säger, att det skall ligga på pressen, att vi skall lita på att den skall sköta om detta. Regeringen hade till att börja med haft möjligheter att gå ut med något slags analys, ett offentligt uttalande eller något sådant, beträffande regimen i Argentina. Jag tycker fortfarande att den tjänsteman som har skickats ned från UD:s pressbyrå verkar vara en mycket svag förstärkning inför ett så stort evenemang. Vi kan själva av utrikesministerns svar se att man förväntar sig inemot 100 representanter för svensk press, radio och TV. Även om det finns andra tjänstemän på ambassaden som självfallet, liksom i alla andra sådana sammanhang. villigt ställer upp, tycker jag att en ännu större förstärkning hade varit högst motiverad från regeringshåll när vi vet hurudana förhållandena är.
Herr talman! Jag tycker att det är mycket viktigt att i sådana här sammanhang skilja på två saker, nämligen information och opinionsbildning. Det är ju så att massmedierna står för en viktig del av både opinionsbildningen och informationen. Vi vill från regeringens sida inte ingripa i den opinionsbildning som tidningarna bedriver och inte heller i deras informationslämnande. Vi vet att så sker i andra typer av samhällssystem, men det är ju främmande för oss, med det samhällssystem som vi har. Vi bidrar på vårt sätt för att ge service, och jag vidhåller att vi har gjort en god bedömning när det gäller att göra förutsättningarna så bra som möjligt för journalisterna där nere. Men samtidigt är det också regeringens sak att delta i opinionsbildningsarbetet, och det har vi faktiskt gjort under lång tid och på olika sätt när det gäller Argentina. Framför allt har vi i samband med Hagelinfallet haft anledning att ta upp frågorna om de mänskliga rättigheterna, både i offentliga sammanhang och på annat sätt. Jag tror inte att någon här i Sverige är okunnig om vår syn på förhållandena i Argentina. Också det är en viktig del av vår upplysningsverksamhet, och denna har pågått under mycket lång tid.
Herr talman! Jag tycker att utrikesministerns sista inlägg var något dubbeltydigt. Jag hajade först till när utrikesministern gjorde något slags åtskillnad mellan opinionsbildning och information, där som jag uppfattade det press och andra media skulle stå för opinionsbildningen och regeringen kanske för något slags objektiv information. Det kan inte vara avsikten — och det hoppas jag inte heller var meningen — men det var det intryck jag först fick. Sedan ändrade sig utrikesministern i sitt anförande och sade, att regeringen naturligtvis också skall hjälpa till att skapa opinion, och det fattas bara annat. Det är ju självklart att regeringen med de uttalanden och deklarationer som den gör också måste se till att det skapas opinion mot ett sådant förtryck som det gäller. Det skall inte bara vara så att regeringen och dess representanter står för det informativa, utan informationen måste också vara opinionsbildande. Jag tycker fortfarande att regeringens satsning är alldeles för svag.
Herr talman! Jag vill bara för klarhetens skull framhålla att vad jag sade faktiskt var, att regeringen deltar i det opinionsbildande arbetet. Jag ändrade mig alltså inte på den punkten i slutet av min replik utan hade genomgående samma utgångspunkt.

Det är med djup avsky som vi i Sverige tar del av de upprörande ögonvittnesskildringar som nu föreligger om den sydafrikanska attacken mot läger för namibiska flyktingar i Angola. De mest skrämmande informationerna gäller lägret i Cassinga, 250 km från Angolas gräns mot Namibia. Som många gånger tidigare när det gäller vedergällningsanfall av denna typ har det visat sig att de officiella kommunikéerna om slag mot viktiga fiendebaser varit felaktiga. Kvinnor, barn och åldringar har brutalt mördats. De bunkrar och militära förråd som sägs ha blivit förstörda var skolor och sovbaracker. Skildringar om ihjälskjutna och bajonettstungna ungdomar visar en grym hänsynslöshet som saknar gräns. Sydafrikas regering måste med skärpa fördömas för det brott mot humaniteten som den gjort sig skyldig till. I det uttalande som regeringen gjorde i samband med beslutet den 11 maj att ge SWAPO ett ytterligare bidrag påtalade vi brutaliteten i det sydafrikanska överfallet på Cassinga. Jag hari ett samtal med Sydafrikas sändebud i Stockholm för några veckor sedan gjort helt klart med vilket utomordentligt allvar den svenska regeringen ser på massakern. Redan före det sydafrikanska illdådet övervägde regeringen att lämna SWAPO ytterligare stöd. Några dagar efter det sydafrikanska anfallet gästades Sverige av en SWAPO-delegation, under ledning av vice ordföranden Muyongo, som vädjade om katastrofbistånd. Regeringen beslutade då att öka på det stöd, som tidigare övervägdes, till 3 milj.kr. Vid tidpunkten för regeringens ställningstagande fanns ej någon beräkning på hjälpbehovens omfattning. Regeringen kommer senare att ta ställning till vad Sverige bör göra för de namibiska flyktingarna på längre sikt. Regeringen beslutade förra veckan att öka det reguljära biståndet till SWAPO från 10 milj.kr. innevarande år till 20 milj.kr. för nästa år, med andra ord en fördubbling. Vid de förhandlingar som i dagarna slutförts med SWAPO angående utnyttjandet av det svenska stödet har man kommit överens om att avsätta ca två tredjedelar av detta belopp för flyktingarna i Angola. Vid sidan av detta direkta stöd till SWAPO har regeringen därutöver verkat för att internationella organisationer, bland dem FN:s flyktingkommissarie och FN:s livsmedelsprogram, gör extrainsatser till förmån för de namibiska flyktingarna i Angola.

Herr talman! Jag får tacka utrikesministern för svaret på min fråga. Det är bra att regeringen uttrycker sin avsky över Sydafrikas terrorangrepp på Angola och flyktingarna där. Men jag måste säga att fördömandet kommer väl sent. Sverige borde vara i första linjen när det giller att väcka internationell opinion kring den fruktansvärda massaker som skedde i början av maj. Tyvärr upprätthölls den internationella opinionsbildningen kring den här massakern endast några dagar. Sedan har den glidit undan för andra frågor. Här i Sverige diskuteras nu i stället aningslösa uttalanden av företagsledare om värdet av att tjäna pengar i Sydafrika. Den terrormassaker som skedde i Angola startade ju som ett flygangrepp med bombningar runt om i två provinser. Fallskärmstrupper verkstillde sedan massaker mot människor, såsom beskrivs i utrikesministerns svar, och minst 600 människor dödades. I många fall dödades barn, kvinnor och flyende män bakifrån. Många av liken har skottsår i ryggen. Många av de skadade som ligger på de provisoriska dåliga sjukhusen är skadade genom skott i ryggen. Det är en fruktansvärd massaker som har skett. Hjälpbehovet efter massakern är utomordentligt stort. Jag vill ställa några frågor för att få klarhet i det svar som utrikesministern givit mig. De 3 miljoner som nämndes Ii svaret, är det ett förskott på 1978/79 års budget? Det är en viktig fråga, för den har betydelse för vad som sägs senare i svaret om en fördubbling av beloppet. Den andra frågan gäller utrikesministerns uttalande att regeringen senare skall ta ställning till det långsiktiga behovet av stöd för SWAPO. Nu är det så att SVAPO:s behov av stöd är utomordentligt akut. SWAPO har för niästa budgetår begärt 30 miljoner. Regeringen har enligt svaret beslutat bevilja 20 milj.kr. Men genom Sydafrikas terroraktioner mot flyktingarna, mot SWAPO -— det är naturligtvis ett av syftena med Sydafrikas aktioner — får SWAPO nu använda alla sina resurser för att klara de mest akuta hjälpbehoven hos de lidande människor som är skadade runt om i flyktinglägren. Genom de här aktionerna får SWAPO nästan inga resurser över — det är omvittnat — för sin verksamhet i Namibia. Samtidigt pumpar Sydafrika och reaktionära grupper i väst in pengar och människor i Namibia samt köper tidningar för att skapa möjligheter att stänga SWAPO ute. Detta gör att SVAPO:s behov av stöd är akut. Därför blir min fråga: När skall Sverige, som det står, ”senare” ta ställning? När kommer det ett besked om den långsiktiga hjälpen till SWAPO? Slutligen har det sista ledet i min fråga inte fått något svar.